Fru talman! Jag tycker faktiskt, Ulla-Britt Åbark, att det är ganska rimligt att regeringen får chansen till att göra en samlad bedömning av utredningen och att den därefter får återkomma i ärendet. Det betyder inte alls att vi har lagt den ekonomiska brottsligheten åt sidan. Vi kommer säkert att återkomma i den här frågan om vi finner att man inte vidtar tillräckligt kraftfullta åtgärder i framtiden.

Fru talman! Jag har begärt ordet i den här debatten för att peka på den brist på poliser som framför allt Moderaterna gör ett stort nummer av i alla sammanhang där man talar om brottsbekämpning och kriminalitet. Från moderat sida försöker man att säga att allt elände beror på bristen på poliser. I detta sammanhang vill jag försöka att påvisa att talet om bristen på poliser för närvarande är överdrivet. Talet om att det i varje län i Sverige saknas eller är färre poliser än vad som är planerat i enlighet med den plan som finns när det gäller polisens resurser är också överdrivet. Av regeringens budgetproposition och av utskottets betänkande framgår att regeringen inte har några planer på att öka det totala antalet poliser. De 16 700 polismanstjänster som för närvarande finns är uppenbarligen den ram som gäller för polisresurser i Sverige. Jag tycker att det är angeläget att säga detta, därför att det ibland ges ett inttryck av att det skulle vara en allmän och total polisbrist. I 17 av landets län är det över huvud taget ingen brist på poliser i dag i förhållande till de personalplaner som finns. I Göthe Knutsons eget hemlän, Värmland, är det tillräckligt med poliser, så till den grad att det inte är tänkt att till Värmlands län placera polisaspiranter, alltså sådana som gått igenom den första grundkursen under det här året. Det skulle t.o.m. kunna vara en nyhet i Värmland att det faktiskt enligt regeringens uppfattning är tillräckligt med poliser i Värmland och i 16 andra polisdistrikt. Jag tycker att det är angeläget att fästa uppmärksamheten på att polisbristen är av mer begränsat slag. Göthe Knutson nämnde en del siffror i sitt tidigare anförande. Det hade varit bra om vi hade kunnat bli överens i utskottet om att redovisa personalläget inom polisen, men det lyckades vi inte komma fram till. Sedan redovisade Göthe Knutson ändå några siffror. Av dessa framgår att det är en brist på ungefär 550 poliser. Tyngdpunkten ligger i Stockholm, vilket naturligtvis är mycket bekymmersamt och allvarligt. Men man måste tillägga att 823 polisaspiranter för närvarande tjänstgör i de olika polisdistrikten. En stor del av dem finns just i När man alltså räknar in polisaspiranterna, är det totalt sett inte någon polisbrist. Jag medger naturligtvis gärna att man inte kan betrakta en polisaspirant som en fullt utbildad polis som kan utföra allt polisarbete.

Den förändring som nu kommer att genomföras är att man genom att höja utbildningsnivån, som vi under senare år egentligen varit överens om att höja, kan fylla vakanserna. När vakanserna är fyllda, finns det polisresurser som även den här borgerliga regeringen har tänkt sig. Det är angeläget att försöka klara ut att det faktiskt förhåller sig på detta sätt i denna fråga och att man inte längre från borgerligt håll kan förklara alla bekymmer, svårigheter och allt elände inom kriminalitet på den av Socialdemokraterna förorsakade polisbristen. Den enda insats för att avhjälpa polisbristen som den här handlingskraftiga borgerliga regeringen har gjort är att utöka antalet utbildningsplatser på polishögskolan med 100. Det är naturligtvis bra, men det är inte det som bidrar till att avhjälpa polisbristen. jag beklagar att vi inte har kunnat redovisa siffrorna i betänkandet -- torde man kunna lägga fast att det inte längre är möjligt att förklara alla bekymmer och svårigheter med att det är så få poliser. Vi är, fru talman, ganska nära det antal poliser som det är tänkt enligt planen. Regeringen har inga planer på att öka det totala antalet poliser i Sverige.

Fru talman! Man kan naturligtvis ha olika värderingar och säga att talet om polisbrist är överdrift. Jag tvingas naturligtvis hålla med om att läget har varit betydligt sämre. Syftet med det att jag aktualiserade dessa frågor var att visa att vi faktiskt är på väg in i en situation där det inte längre finns täckning för att i allmänna och generella ordalag tala om polisbrist som om den vore förklaring till allt elände. Det finns faktiskt fler polismän i Stockholms polisdistrikt än vad som skulle finnas enligt planen finns för polisen i Stockholm. Man måste nödvändigtvis inte inrätta nya befattningar därför att det samtidigt sägs att det behövs ytterligare ett stort antal poliser i Sverige. Det är det moderata budskap som gått hem runt om i landet. Det finns inte ens ett yrkande från utskottsmajoriteten på någon åtgärd eller på ytterligare resurser till polisen. Det hela handlar om att skaffa fram poliser till de vakanta tjänster som finns, framför allt i Stockholm, Göteborg och Malmö. I övriga bristlän är ju vakanserna mer marginella. De problem som Göthe Knutson nu beskrev när det gäller fotbolls-EM och vad det nu var som skulle äga rum i Säffle polisdistrikt kommer såvitt jag förstår att kvarstå. Det kommer inte att finnas fler poliser i tjänst än vad det för närvarande finns, även sedan man har tillsatt orinarie befattningshavare på alla tablåtjänster. Detta understryker att det moderata budskapet om kraftiga satsningar på polisen inte har någon täckning, eftersom man inte tänker öka det totala antalet poliser. Göthe Knutson sade att också jag kommer att ropa efter fler polistjänster. Det får vi väl se, men det har jag inte för avsikt att göra. Jag tror i så fall att det är viktigare att se till att man använder de poliser som man för närvarande har på ett bättre och effektivare sätt. Det pågår ju ett fint och framgångsrikt arbete ute i landet. I morse kunde jag i min lokaltidning läsa att poliskåren på orten brottas med stora problem, eftersom pengarna inte räcker. Jag vill då fråga Göthe Knutson: Hur kan detta stämma med den moderata politiken enligt vilken det skulle satsas på polisen? I Västmanland och i Köping räcker inte pengarna.

Fru talman! Eftersom jag själv i många år har sysslat med rekryteringsfrågor inom polisen, skall jag försöka förklara en del av det som Göran Magnusson har anfört. Det sker ett slags dubbelregistrering. Dels tar man med de aspiranter som ingår i det som förr kallades för rekryteringskåren, dels finns pensionsavgångarna under året med i tjänstetablån. Göran Magnusson sade att det finns poliser, men trots allt kanske dessa aspiranter deltar i en treårig utbildning eller fullgör sin 18 Det är de facto i tjänst, men de har inte ordinarie befattningar. Göthe Knutson talade om den brist som finns när det gäller de ordinarie befattningarna. Det här förhållandet kommer alltid att råda i och med att det tar så lång tid innan en polisaspirant får en ordinarie tjänst. Under tiden förekommer det också pensionsavgångar. Men visst uppstod det en brist i början av 80-talet till följd av att man enbart tog in 150 polisaspiranter per år på polishögskolan medan de naturliga avgångarna var 450. Under 70-talet tog man in 800 polisaspiranter per år. Det blev en ordentlig brist på poliser i landet på grund av denna nedskärning som gjordes av den dåvarande regeringen. Den här regeringen har ambitionen att återställa balansen, och det är glädjande.

Fru talman! Jag vill börja med att instämma i vad Lena Öhrsvik har tagit upp här. Vi har motioner som ser ungefär likadana ut. Det kommer att dröja länge innan jag kan formulera dessa krav lika bra som Lena Öhrsvik har gjort här i dag. Hon är ju mycket insatt i dessa krångliga frågor. Jag tänkte berätta litet om att jag själv har arbetat som studieorganisatör och bedrivit uppsökande verksamhet. Det var inom barnomsorgen. På den tiden fanns det många förskollärare som inte hade utbildning. Därmed var de helt bundna till en viss tjänst. Det gällde att få dem att förstå att de måste vidareutbilda sig för att stå sig bättre när konkurrensen på marknaden blev en annan. Samarbetet med arbetsgivarna var också mycket bra. Jag undersökte och sammanställde behovet av fortbildning bland personalen. Nu tycker jag att nödvändigheten av uppsökande verksamhet måste vara ännu större än vad den var då. Det gäller även möjligheten till kortkurser. De är ju en förutsättning för att våga och för att kunna se chanserna och möjligheterna till en ny studieperiod och kanske ett nytt yrke när man hamnar i arbetslöshet. Det är ju så många som hamnar där i dag. Det är i dessa tider, när alla vägar och alla möjligheter till studier måste hållas öppna, som regering och riksdag stänger en väg för väldigt många. Om vi gör en jämförelse mellan de summor som det privata näringslivet använder för kursverksamhet -- summor som företagen också kan göra avdrag för skattemässigt -- och de summor som gäller här, kan vi konstatera att skillnaden i kronor och ören är mycket stor. Den skillnaden blir ännu större om man slår ut det på antalet personer som kommer i åtnjutande av resp. kursverksamhet. Sedan har vi en motion och ett yrkande angående att man nu tar bort utbildningsarvodet för studerande på högskollärarlinjen. Alla måste väl vara medvetna om att det innebär att den linjen förmodligen kommer att läggas ner. Folkhögskolorna är speciella. De fyller ett speciellt behov. Den här åtgärden innebär en underskattning av folkhögskolornas betydelse. Man tycks på något sätt inte anse att den här speciella skolformen finns längre. Till slut några ord om pensionärerna som förlorar sina möjligheter till internatbidrag. När jag satt och funderade runt detta, tittade jag efter vad de egentligen sysslar med på sina kurser. Mycket av vad de gör gäller att förvalta ett kulturarv. De dokumenterar gamla hantverk och andra viktiga och värdefulla kulturskatter. Sedan vill jag ställa en fråga också: Skall pensionärerna få rösta i EG-frågan? De kanske också behöver gå på kurs för att ta reda på vad EG innebär just för dem. Det här internatbidraget till pensionärerna rör ju inte några stora summor. Det är en njugghet som är litet genant. Det är fredag eftermiddag och människor vill hem. Fru talman! Vi kommer att rösta för reservationerna 1, 2, 3 och 4. I meningsyttringen glömde jag att få med att vi också ställer oss bakom det särskilda yttrandet nr 2 till det här betänkandet.

Fru talman! Jag skall ta de här sakerna i den ordning som vi har dem i betänkandet. Lena Öhrsvik valde att i slutet av sitt anförande tala om det som står först i betänkandet. När det gäller vuxenutbildningsnämnderna och studiemedelsnämnderna gör man en organisationsförändring, som innebär att kanslierna läggs ned och ett trettiotal självständiga myndigheter försvinner; de förs in under SCN:s organisation. Detta är ju en väsentlig besparing, rationalisering och effektivisering. Man kan få en mer flexibel resursanvändning och bättre möjligheter till en helhetslösning. Jag tycker att en ganska självklar följd av detta är att man tar bort de politiskt representerade nämnderna. Det inflytande som skall komma från organisationer och politiker kommer då genom CSN:s styrelse, som ju har det högsta ansvaret för den här verksamheten. I fråga om studiehjälpen delar jag Lena Öhrsviks uppfattning att vi bör ha ögonen på och övervaka följderna av det beslut som vi redan för något år sedan fattade om att inackorderingstilläggen skall överföras till kommunerna; det får inte innebära att möjligheterna till inackorderingstillägg försämras i framför allt de stora glesbygdsområden som vi har litet varstans i Sverige. I övrigt är vi ju i utskottet överens om studiehjälpen och dess finansiering. Det finns inga reservationer på den punkten. Beträffande studiemedlen får jag liksom Lena Öhrsvik konstatera att studiemedlen har varit det stora diskussionsämnet under tidigare år. Det har framför allt berott på att vi från den dåvarande oppositionen framhöll att systemet var -- om jag skall citera Lena Öhrsvik -- om inte omöjligt så i alla fall ett system som behöver rejäla förändringar. Både jag och företrädare för andra dåvarande oppositionspartier krävde ju att det skulle göras en översyn av reglerna.

Jag ser med stort intresse fram mot det resultat av den sakkunniges arbete som har utlovats i november. Kan han hålla den tidsplanen, så har vi förutsättningar att om ett år få diskutera förslag som han har lagt fram. Jag hoppas att de då skall leda till att vi löser dessa frågor, kanske inte en gång för alla men i varje fall så att vi får en mycket bättre tingens ordning än vi har nu. Om jag inte förstod Lena Öhrsvik alldeles fel, börjar kanske även hon inse att det inte är bra som det är; det har vi väl i alla fall erkänt tidigare. Det som i år har tagit den största uppmärksamheten i anspråk både i utskottet och hos utomstående är vuxenstudiestödet. Den stora förändringen är neddragningarna av korttidsstudiestödet. Jag kan till min tillfredsställelse konstatera att det t.o.m. på kronan när är exakt det förslag som jag hade lagt fram i min reservation vid fjolårets behandling av den här frågan -- att vi skulle minska korttidsstudiestödet med 150 milj.kr. till 75 milj.kr., och att vi skulle ta bort den uppsökande verksamheten. Anledningen är ju helt enkelt att jag och många med mig -- och mitt parti -- har ansett att de här pengarna inte har använts så som varit avsett. Korttidsstudiestödet har inte gått till de grupper som det i första hand skulle gå till. Det har i stället i stor utsträckning gått till facklig information och fackliga kurser, vilket inte alls var meningen från början. Även om det till någon del har rättats till under de senaste åren, har det inte alls blivit tillfredsställande. Lena Öhrsvik berättade om alla dessa brev och om denna utfrågning som hon var så imponerad av. Vi i regeringspartierna konstaterade efter utfrågningen att vår uppfattning stärktes sedan vi hade hört de fackliga representanterna -- att det här är en riktig åtgärd. Det kan inte få fortsätta så som det har varit. Därför tillstyrker vi regeringens förslag i den här frågan. Sedan säger Lena Öhrsvik att det här är vackra ord. Men vi har i alla fall från majoritetens sida -- och det har även ni från oppositionen ställt upp på -- gjort en kraftig skrivning med hänsyn till vad handikapporganisationerna anförde vid utfrågningen. Vi har på alla sätt försökt markera att vi delar deras uppfattning att åtgärden inte får gå ut över dem. Det har vi tyckt oss få fullständig enighet om -- och det tror jag också att jag skall kunna vidarebefordra till regeringen, som Lena Öhrsvik säger, så att man i förordningen om användandet av de här pengarna tar hänsyn till detta. Jag hajade till litet när Lena Öhrsvik sade att de lågutbildade skulle få läsa svenska, engelska, matematik och samhällskunskap. Hon frågade vad det var för fel på tyska och andra ämnen. Det var kanske en berättigad fråga. Jag hann titta i propositionen medan Lena Öhrsvik talade. Som jag uppfattar propositionen är det fråga om exempel på vad dessa människor skall få läsa. Det står nämligen att de ''bör kunna'' läsa dessa ämnen. Då är det helt klart att man har tagit upp engelska som ett exempel, som ett av språken. Om det skulle vara på annat sätt skulle det förvåna mig mycket, eftersom den nuvarande utbildningsministern mycket kraftigt har tryckt på det behov av främmande språk -- inte bara engelska utan också tyska, franska spanska och andra språk -- som finns i Sverige, och den mycket stora brist som den socialdemokratiska utbildningspolitiken har medfört på det här området. Jag kan bara uttala att jag ser det som självklart att det är främmande språk man menar och att man nämnt engelska som ett exempel. Skulle man ha menat något annat, så kommer jag för min del att verka för att man lever upp till vad man har sagt i andra sammanhang. När det gäller timersättningarna vet ju både Lena Öhrsvik och jag att man har infört ett nytt utbildningssystem, och det här är följden av det. Det är ju även ganska slående att under motionstiden, när vi alltså hade möjlighet att motionera, kom socialdemokraterna inte alls med något förslag i den här riktningen; de instämde helt i propositionens förslag. Men då man fick de här breven, började man darra litet i knävecken och ville kanske tillfredsställa en högljudd opinion. Det är i alla fall den slutsats som jag kan dra. I fråga om reserabatterna är det intressant att se att man från socialdemokratiskt håll har sagt att man skall betrakta reserabatterna som en permanent del av studiestödet. Jag kan inte tyda det, Lena Öhrsvik, på annat sätt än så att man vill göra den här markeringen för att gardera sig mot en eventuellt återkommande socialdemokratisk regering. Den enda attack som vi har haft mot reserabatterna, under de sex år de har funnits, kom nämligen från den socialdemokratiska regeringen, som föreslog att de skulle dras in. Men vi lyckades i utskottet i enighet -- de socialdemokratiska ledamöterna och vi som då var i opposition -- behålla dessa reserabatter och dessutom stärka dem på ett mycket bra sätt. Inte minst skall CSN och dess tjänstemän ha en eloge för det sätt på vilket de skött den här saken. Lena Öhrsvik talar om de gäststuderande i Sverige som skall få dessa reserabatter. Både Lena Öhrsvik och jag vet ju att detta förmodligen också kommer att klaras inom rådande ramar. Under tidigare behandlingar har jag framhållit en del andra grupper. Men jag vet att CSN arbetar även för dem, så jag tycker att det här är en utveckling som vi kan se an med tillförsikt. Till sist, fru talman, vill jag säga något om Berith Erikssons resonemang om folkhögskollärarna. Hon trodde att det skulle bli en dödsstöt mot folkhögskolorna. Jag gjorde en noggrann undersökning när ärendet behandlades. Det visade sig att det inte finns någon brist på folkhögskolelärare. Det finns inte någon risk att det inte skulle gå att rekrytera lärare om de inte har genomgått denna kurs. Man tror också att kursen kommer att finnas kvar i framtiden även om inte utbildningsbidraget kommer att finnas kvar. Folkhögskollärarföreningen i Norrköping tog utskottet ett initiativ. Vi i utskottet tyckte att det var orimligt att ingångna avtal skulle brytas. Det är ju vad som händer när människor har fått en förutsättning att påbörja en utbildning och bidraget sedan tas bort efter halva studietiden. Därför har utskottet tillstyrkt en förlängning av bidraget för dem som redan går utbildningen till dess utbildningen är avslutad, dvs. även under första hälften av kommande budgetår. Utskottet är helt enigt om detta. Regeringskansliet har förklarat att detta ryms inom befintlig budget, vilket också framgår i utskottsbetänkandet. Fru talman! Jag yrkar bifall till utskottsmajoritetens förslag och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Jag har i en tidigare debatt beskyllt Hans Dau för att vara arrogant och nonchalant. Med hänsyn till vad Hans Dau säger om timersättningen, det demokratiska inflytandet och hur stolt han är över att riksdagen på kronan när har följt hans reservation om att dra ner stödet till de människor som har den kortaste utbildningen i vårt land, måste jag upprepa den beskyllningen. Jag återgår till frågan om timersättningen. Under utskottsbehandlingen erkände jag att också jag hade missat den frågan. Just därför borde det inte finnas någon prestige hos Hans Dau eller övriga i utskottet att kunna se till att det sker en rimlig förändring på det området. Jag har erkänt att jag har missat frågan i vår motion, och jag tycker att vi skulle kunna finna en gemensam lösning till dessa människors fromma. Det enda Hans Dau gör är att hoppa på mig och Socialdemokraterna för att frågan inte finns med i motionen, i stället för att ta hänsyn till hur dessa människor har det och hur det skall gå för dem i framtiden. Vad får detta för konsekvenser? Det hade varit rimligt att diskutera den frågan i stället. Hans Dau är stolt över att riksdagen på kronan när följer hans reservation om att vidta stora nedskärningar i vuxnas möjligheter att studera -- de vuxna som har den kortaste utbildningen. Hans Dau tycker också att det är helt naturligt att de förtroendevalda tas bort, eftersom nu kanslierna ute i regionerna skall läggas ned. Vad är det för trams? Vem har beslutat att några kanslier skall läggas ned? Riksdagens intentioner är att det skall finnas ett kansli i varje län. Till det skall det finnas förtroendevalda som beslutar i de enskilda studiestödsärendena. Det handlar om ett urvalsförfarande. När det nu kommer att finnas litet pengar är det än större anledning att det finns folk som kan göra denna bedömning och detta urval. Vidare har vi studiemedelsnämnderna. Där är det fråga om meritprövningar e.d., som är mycket svåra bedömningsärenden. Alla enkla ärenden ligger givetvis redan hos tjänstemännen. Jag har fortfarande inte fått något ordentligt motiv till varför studiemedelsnämnderna skall läggas ned. Vi är överens om att kanslierna skall inordnas i CSN:s organisation. Men de skall inte läggas ned! Jag vill ha ett besked på frågan varför studiemedelsnämnderna skall läggas ned. Vidare har vi frågan om studiemedlen. Hans Dau ser med tillförsikt fram emot de förslag som den särskilde utredaren skall lägga fram. Utredaren har inget mandat att lägga fram några förslag. Av det frågesvar jag har fått i riksdagen framgår det att han skall göra en analys och kartläggning. Något annat ingår inte i hans uppdrag. Sedan skall en beredning vidtas på departementet. Jag trodde att Hans Dau hade sådana kontakter att han visste vad regeringen gör i frågan.

Fru talman! Jag hann inte ta upp frågan vad pengarna har använts till. Men jag skall göra det nu. Det finns möjligheter att kontrollera hur pengarna används. Det finns revision och CSN:s styrelse -- där Hans Dau själv är medlem. SÖ har tillsyn över verksamheten och bestämmer vilka utbildningar som får ingå. Det är de regler som gäller. Jag har hittills inte sett något fall där pengar har använts till något regelvidrigt. Sådant skall naturligtvis beivras. Självfallet skall pengarna användas till det de är avsedda för. Det sade jag redan tidigare. Pengarna har varit avsedda för olika typer av studier som anordnas av de fackliga organisationerna. Det kallas för facklig utbildning. Under en tid fanns det en viss funktionsutbildning för fackliga företrädare. Men där har man gemensamt kommit fram till att den utbildningen inte skall hållas i fortsättningen. Den frågan är alltså ur världen, och det problemet föreligger alltså inte längre. Det finns bra utvärderingar på hur medlen för uppsökande verksamhet har använts och hur korttidsstudiestödet har använts. Jag kan rekommendera Hans Dau att läsa de utvärderingar som nyligen har kommit från t.ex. Norrbotten och Hans Dau nämnde att handikapporganisationerna var nöjda med den skrivning som utskottet enigt har antagit. Men vi socialdemokrater ställer inte upp på den skrivningen, och vi har en reservation på den punkt som gäller hela anslaget till korttidsstudiestöd. Vi tar inget ansvar för Hans Daus vackra ord till handikapporganisationerna. De är inget värda. Så länge det inte görs ett tillkännagivande eller fattas ett beslut om nya pengar, är de orden till intet förpliktande. Det är inte fråga om 75 milj.kr., Hans Dau. 30 milj.kr. utgör ett överdrag sedan tidigare år som till att börja med skall dras bort. Sedan kommer det nya grupper, som ni själva tillför eftersom timersättningen inte längre kan utgå, som skall konkurrera om samma pengar. Jag tror att Hans Dau får tänka till litet mer i frågan innan han yttrar sig nästa gång.

Fru talman! Både Hans Dau och jag kan bara spekulera i hur det går med folkhögskolorna i framtiden. Men vi fick tydligen inte samma signaler under den hearing där vi båda var närvarande. Jag är naturligtvis glad över tillmötesgåendet av vår motion i den del som gäller att de som redan har påbörjat sin utbildning inte skulle tappa utbildningsarvodet. När det gäller hela den diskussion som har förts mellan Lena Öhrsvik och Hans Dau angående korttidsstudiestödet vill jag säga följande. Även de som har lyssnat till debatten eller läser igenom den, måste kunna räkna ut att om man för in fler grupper som skall konkurrera om en mindra summa pengar, försämras förutsättningarna. Det är den enkla sanningen.

Fru talman! Det finns två inom borgerligheten mycket starka myter vad gäller vuxenutbildningen. Den första går ut på att man ser vuxenutbildningen som en utbildning av fackliga ombudsmän och mot borgerligheten fientligt sinnade personer. Den andra myten handlar genomgående om att man anser att det skulle vara färdigutbildat på dessa nivåer. Vi har nått så pass långt att alla medborgare kan använda de vanliga utbildningsinstitutionerna, och det behövs inte några satsningar riktade till lågutbildade personer eller eftersatta grupper i det svenska samhället. Det finns också en grundläggande idépolitisk skillnad i synen på vuxenutbildningen, en skillnad som också slår igenom på en rad andra områden. Frågan gäller om man skall satsa på alla medborgare i samhället, eller om man skall satsa bara på dem som man anser vara de välståndsbildande krafterna, de som skall driva landet framåt och genom sin höga utbildning och kompetens se till att det blir bra även för resten av mänskligheten och medborgarna i Sverige. Vi står här inför den mest grundläggande privatiseringen, när man säger att varje individ själv har det fulla ansvaret för sin egen vidareutbildning, utan hänsyn till handikapp, sociala omständigheter, låg utbildning eller företagens behov av välutbildad arbetskraft. Man tar inte hänsyn till att vi står mitt i en internationaliseringsprocess. Vi från den socialdemokratiska sidan ser som det mest angelägna att alla då kan vara med, att alla kan skaffa sig utbildning. Detta är ganska tydligt för mig. Jag kommer att tänka på ett program som heter Glashuset, som sändes i förra veckan. Där togs detta med valfrihet och privatisering upp. Ett moderat kommunalråd uttalade sig, en mycket frejdig person, från Vellinge i Skåne, tror jag. Han yttrade sig angående privatisering av bl.a. barnomsorg. Något sådant skulle det inte bli frågan om i Vellinge, sade han. Han sade så här: Vi kan ju inte utsätta oss för att bli kallade för marknadekonomins dummerjönsar. I och med det förslag som utskottsmajoriteten nu har ställt sig bakom, måste man nog betrakta utskottsmajoriteten som vuxenutbildningens dummerjönsar. Det är bara att beklaga. Detta sker, tror jag, mot bättre vetande och mot det sunda förnuftet. Lena Öhrsvik nämnde förut den rapport som vi har fått från bl.a. vuxenutbildningsnämnden i Halland. Där redovisas en försöksverksamhet från 1990/91. Det är läsning för den som tror att det är färdigutbildat, att det inte finns några behov, inga eftersatta grupper eller människor som har det svårt och besvärligt i dagens samhälle. Detta är fakta. Det handlar inte om utbildning av några socialistiska agitatorer mot den borgerliga regeringen. Det handlar inte om någon lyxutbildning. 665 av de 710 aktuella personerna har bara grundskoleutbildning. Hela 280 personer har bara folkskoleutbildning. Man behöver faktiskt bara vara strax över 40 år för att inte ha gått mer än åtta år i skola. Dessa personer står mitt i arbetslivet. En stor majoritet av dem är kvinnor som tidigt har gått ut i arbetslivet och tagit ett ansvar för Sveriges välstånd. Man måste försöka se verkligheten sådan den är. Den överideologisering av politiken som nu har drabbat vuxenutbildningen är ett stort problem som kommer att bli svårt att rätta till. Runt om i landet pågår nu försök liknande det jag har redovisat från vuxenutbildningsnämnden i Halland. Sverige håller på att lyftas in i framtiden och ta det stora internationella steget, och där skall alla vara med. Men regeringen vill nu försöka strypa detta viktiga projekt. Det bidrar till en ojämlik utveckling i landet och hotar därmed, tillsammans med andra åtgärder från regeringen som är alltför ideologiskt inriktade, målet att Sverige och svenskarna skall kunna ta steget in i framtiden gemensamt. Fru talman! Inga vackra ord kan dölja det faktum att regeringen och utskottsmajoriteten genom sin nonchalans mot lågutbildade och mot arbetslivets behov av välutbildade medarbetare har slagit in på en demokratisk återvändsgränd.

Herr talman! Ulf Kristersson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förhindra att lönegarantin används på ett sätt som medför risk för att konkurrensen mellan företagen snedvrids. När reglerna om statlig lönegaranti vid konkurs infördes på den svenska arbetsmarknaden i början på 1970-talet var syftet att garantera att arbetstagarna alltid skulle få någon betalning för sina lönefordringar mot en arbetsgivare som försattes i konkurs. Reglerna fick karaktär av social skyddslagstiftning på så sätt att arbetstagarna genom garantin fick en gynnsammare behandling än andra fordringsägare i en konkurs. Skälen för denna särbehandling är uppenbara. För en arbetstagare är lönen oftast den enda inkomstkällan. För de flesta övriga konkursborgenärer torde situationen sällan vara jämförbar. Maximibeloppet har därefter höjts vid flera tillfällen och uppgår i dag till tolv gånger basbeloppet eller 404 400 kr. för varje arbetstagare. Lönegarantin finansieras genom en arbetsgivaravgift, som sedan den 1 januari 1979 Avgifterna förs till en lönegarantifond, som förvaltas av kammarkollegiet. Utbetalningen av lönegarantimedel handhas av länsstyrelserna. Utgifterna från fonden följer naturligen antalet inträffade konkurser. Under 1980-talet var antalet konkurser ca 5 000--6 000 per år och berörde ca 14 000 arbetstagare årligen. Utbetalningarna från lönegarantifonden uppgick på den tiden till i genomsnitt 500--600 milj.kr. per budgetår. Under de senaste åren har konkurserna ökat mycket kraftigt.

Herr talman! Jag vill tacka för ett uttömmande och bra svar. Jag tycker att det är uppenbart att statsrådet tar frågan på allvar och att regeringen hyser samma farhågor som jag gjorde när jag skrev min interpellation. Men grundfrågan är ju: Vad är den statliga lönegarantin till för, egentligen? Svaret är ganska enkelt: Den är till för att det när alla andra resurser är uttömda, när företaget helt saknar egna tillgångar, trots allt skall finnas pengar till de anställdas löner under en rimlig övergångsperiod. Däremot är den inte till för att ägare till konkursdrabbade företag skall kunna smita undan det ansvar man har som ägare. Det är bara i sista hand som lönegarantin skall kunna användas över huvud taget. De trygghetssystem vi har, den statliga lönegarantin, får inte missbrukas om respekten för dem skall upprätthållas. Om de urholkas genom att man missbrukar dem så drabbar det i förlängningen människor som är helt oskyldiga. De som bäst behöver den hjälp systemen är till för kommer att drabbas om andra missbrukar systemen. Det kanske tydligaste och mest flagranta exemplet på senare tid på sådant missbruk är händelserna i samband med A-pressens mycket planlagda konkurs för en tid sedan. Detta gällde främst tidningen Arbetet, där det hände ganska häpnadsväckande saker. Uppenbart är att A pressen utnyttjade den statliga lönegarantin på ett ganska ojust sätt. Ägarna -- dvs. Socialdemokraterna tog ju inte sitt ansvar som man kan begära att ägare skall göra. De tömde företaget och lät skattebetalarna ta notan, dvs. de kostnader konkursen medförde. Frågan är: Vem kommer att drabbas av just den konkursen och just det sättet att missbruka lönegarantin? Moraliskt tycker jag att Socialdemokraterna nu är ansvariga för att oskyldiga människor kommer att drabbas så småningom, när de inte får ut sin fullvärdiga ersättning vid andra konkurser. Dessutom precis som statsrådet påpekade -- snedvrids konkurrensen mellan de tidningar som betalar för sig själva och de tidningar som körs vidare på statens, dvs. skattebetalarnas, bekostnad. Jag vill sluta med en fråga för tydlighetens skull: Är det statsrådets och regeringens avsikt att denna typ av otillbörligt utnyttjande skall vara tillåtet även i framtiden när lagarna har ändrats?
Herr talman! Ursäkta mig! Jag har alltså i en motion föreslagit att lönegarantin skall ändras och hade förväntat mig kraftigare åtgärder än de som aviserats. Att gå ned till 100 000 kr. räcker inte när landet har en så dålig ekonomisk situation. Det skall inte vara bättre för den som har lönegaranti än för den som har ersättning av arbetsmarknadsskäl. Det får inte vara bättre villkor i det fallet. Dessutom bör man ha i åtanke att dessa pengar delvis används till semesterersättning, gamla pensionsavtal, mobiltelefoner. Ofta har man i en sådan här lönegaranti erhållit en ganska stor lönehöjning. Jag förutsätter att man ytterligare förändrar det förslag regeringen har framlagt, så att det närmar sig vad folk ute i samhället önskar sig. När man åker taxi får man höra hårresande berättelser om hur taxinäringen bedrivs i Stockholm. När man kontaktar länsstyrelsen får man höra att vi snart får en våg av planerade konkurser igen. Det får inte fortsätta på detta vis. Jag hoppas arbetsmarknadsministern tar ytterligare tag i denna fråga, så att förändringen inte fördröjs. Det är just nu explosionen kommer. Utbetalningarna är snart en halv miljard i månaden. Det kan inte fortsätta så. Förra månaden var det 402 miljoner, om jag inte minns fel. Det blir på ett år 5 miljarder om det skulle fortsätta. Vi måste hjälpas åt att få den här frågan klar en gång för alla. Det får inte löna sig bättre med lönegaranti än med andra former av trygghet. Låt oss slippa uppleva att taxinäringen utnyttjar detta fler gånger. 3 700 utbetalningar lär det ha varit just inom taxinäringen i Stockholm. Jag hoppas alltså på ytterligare åtgärder i det paket som kommer när det gäller lönegarantin, så att det blir skärpningar.
Herr talman! Jag har i mitt vardagliga liv också hört om en hel del, skall vi säga, hårresande fall. Det är just därför jag tagit denna fråga på så stort allvar. Det är sällan rök utan eld. Det förslag som nu ligger på mitt bord, att sänka den maximala ersättningen från 404 000 kr. ner till Det är en åtgärd. I övrigt innehåller förslaget lagtekniska delar, utredande och beslutande moment. Jag vill omtala att det kommit en del kritik över att sänkningen skulle vara för stor. När jag skulle bestämma nivån i förslaget jämförde jag med de övriga nordiska länderna, eftersom vi har en gemensam arbetsmarknad. Jag har lagt mig på i princip den normala nordiska nivån. Till båda mina meddebattörer vill jag säga att jag inte kan diskutera enskilda fall. Däremot vill jag säga att inriktningen i detta sociala skyddssystem, liksom i andra, måste vara att missbruk inte får förekomma. Det som nu återstår ligger på justitiedepartementets ansvarsområde. Justitieministern och jag har haft mycket täta samråd i denna fråga för att vi tillsammans skall få fram ett hållbart och bra system.

Herr talman! Olle Schmidt har frågat mig -- om jag avser att föreslå tidigareläggning av planerade statliga investeringar i Malmöhus län, samt -- om regeringen avser att ge Malmöhus län en likartad bedömning vad gäller statliga insatser som övriga landet. Arbetsmarknadsläget är i dag allvarligt i hela landet. För att bekämpa arbetslösheten har regeringen under hösten därför vidtagit en rad åtgärder. Satsningarna har inneburit att ytterligare medel har tillförts AMS. Vägar, järnvägar och statliga byggen har tidigarelagts. Vidare har medel tillförts inom det reguljära utbildningsväsendet. Olle Schmidt nämner i sin interpellation att Skåne inte begär mer av statliga insatser än andra delar av landet. Däremot begärs en mer rimlig fördelning. Fördelningen av insatserna som har gjorts har skett utifrån vissa uppsatta kriterier. Låt oss därför närmare titta på fördelningen av de gjorda satsningarna utifrån Skånes synvinkel. När det gäller resurserna till de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna är det AMS uppgift att utifrån behovet i olika län fördela medlen. Malmöhus län har enligt AMS fått 10 % av de totala resurserna för arbetsmarknadspolitiska åtgärder budgetåret 1991/92. Detta skall jämföras med att Malmöhus läns befolkning mellan 16 och 64 år utgör 9 % av Sveriges totala befolkning i samma åldersklass. Arbetslösheten i länet låg dessutom under riksgenomsnittet i mars. Finansieringen av de infrastrukturinvesteringar som gjorts har skett med de särskilda medel som riksdagen fattade beslut om förra våren. I riksdagens beslut ingår att dessa medel skall användas för större samanhållna investeringar av nationell betydelse som gagnar tillväxten och miljön. Detta har inneburit att det till en början endast varit möjligt att välja ut objekt på de större Andra kriterier för urvalet har varit att objekten snabbt skall kunna startas samt regional och sysselsättningsaspekter. Som Olle Schmidt har konstaterat fick Skåne inte ta del av infrastruktursatsningen som regeringen tog beslut om den 12 mars. De objekt i Skåne som redovisades för snar igångsättning uppfyllde inte de krav som riksdagen ställt för användningen av infrastrukturmedlen. Skåne har dock i tidigare beslut om infrastruktursatsningar erhållit medel till vägar och järnvägar. Sett ur ett totalt perspektiv har Skåne fått drygt 1 300 milj.kr., vilket är en ansenlig del av den totala volym som anslagits. Vidare utökades antalet högskoleplatser under våren med ytterligare 2 000 platser. Lunds universitet tilldelades 100 platser av dessa, vilket var samma tilldelning som t.ex. universiteten i Lund ytterligare 185 nybörjarplatser. Dessutom har byggnadsstyrelsen bl.a. fått i uppdrag att starta bygget med Ekonomicentrum etapp 2 och kvarteret Paradis etapp 4 vid Lunds universitet. Dessa två objekt ingick för övrigt i den skrivelse som länsarbetsnämnden tillsammans med länsstyrelsen skickade till regeringen före jul. Redovisningen visar att Skåne har fått en likartad bedömning vad gäller statliga instaser som övriga landet. Regeringen föreslår ytterligare satsningar för att motverka arbetslöshet och stimulera sysselsättningen i kompletteringspropositionen, som presenteras i dag. Bl.a. föreslås satsningar på mindre vägobjekt, underhållsarbete, statliga bygginvesteringar och beredskapsarbeten. Vidare föreslås anslag för samlingslokaler och trossamfund. Det öppnas också möjligheter för kommunerna att inrätta ett tredje gymnasieår för alla ungdomar som genomgått tvååriga gymnasielinjer. Även fler utbildningsplatser förslås inrättas inom högskolan. Det är för tidigt att tala om den slutliga fördelningen av dessa satsningar till olika delar av landet. Men de redovisade åtgärderna i kompletteringspropositionen visar att regeringen är beredd att vidta åtgärder för att bekämpa arbetslösheten.

Herr talman! Jag har förståelse för att det är AMS som fördelar medlen med ämbetsmannaansvar, men det sätt på vilket medlen har fördelats, och även det sätt på vilket riksdag och regering har fördelat medlen, har missgynnat Skåne. Det har varit min poäng, och det är en allmän uppfattning. Det kan jag visa med tabeller och siffror, men jag skall inte trötta arbetsmarknadsministern med det nu -- han kan få se dem vid ett annat tillfälle. Dessutom är det givetvis svårt att göra sådana beräkningar. Den första av mina tre frågor handlade om varför regeringen dröjer med besked om insatser för att mildra arbetslösheten. Länsarbetsnämnden och länsstyrelsen i båda länen har skickat skrivelser, såväl före jul som efter jul, och egentligen har ingenting hänt i det fallet. Där är beskedet mycket luddigt. Min andra fråga var om regeringen avser att föreslå några tidigarelägganden av planerade statliga investeringar i länet. Jag kan inte uppfatta det på något annat sätt än att svaret är nej, vilket jag beklagar. Den tredje frågan var: Är detta en rimlig fördelning? Betyder detta att hela Sverige skall leva, som det stod i regeringsförklaringen? Min bedömning är att så inte har varit fallet hittills. Man hänvisar till anslaget Delfinen. Jag har läst både propositionen och betänkandet, och vad som står där ger helt klart utrymme för genomförande av de projekt som har föreslagits från länsarbetsnämnden. Enligt mina kanaler och källor var också en del av de projekten med i slutändan, men de kom av olika skäl inte med i de fyra miljarderna. Det är viktigt att säga det. En initierad person som hade läst kompletteringspropositionen gjorde bedömningen att denna hade en Norrlandsinriktning. Jag har inte kunnat läsa hela propositionen, men jag har läst några sidor, både om arbetsmarknadsministerns område och om kommunikationsministerns område, och det är möjligt att den kan uppfattas på det sättet. Det gläder mig att arbetsmarknadsministern säger att det inte finns någon Norrlandsprägel, utan att förslagen kan bedömas utifrån andra regionala och geografiska behov. Det är i så fall mycket bra. Jag vill återigen påminna arbetsmarknadsministern om att det har varit så, både de senaste åren och det senaste halvåret, att Skåne och den södra landsändan inte har fått så mycket. Det talas om att den nya bron kommer och att det nya Europa öppnar sig, men Öresundsbron är fortfarande på planeringsstadiet och vi vet inte när byggstarten kommer att ske. Det är sagt att det eventuellt blir 1993 eller 1994, men det finns tecken som tyder på att bron tyvärr blir försenad. Det är nu som de här investeringarna behövs, arbetsmarknadsministern.
Herr talman! Då kan vi vara eniga om en sak, och det är att AMS fördelar medlen efter bästa förmåga. Sedan kommer det alltid en mängd önskemål till arbetsmarknadsdepartementet, till kommunikationsdepartementet och till utbildningsdepartementet, och skulle jag slå ihop dem till en summa torde det röra sig om uppåt 100 miljarder kronor. Olle Schmidt är medveten om att vi måste gå en mycket noggrann balansgång med utgifterna just nu, för att vårt land inte skall råka ut för en stigande räntenivå, vilket vore förödande. Den proposition som i dag har förelagts riksdagen torde innebära att ca 50 000 personer kommer i utbildning eller i olika investeringsjobb. Jag garanterar återigen att det enda som för närvarande har förelagts riksdagen är ramar, som därefter av olika departement och av AMS kommer att fördelas på länen. Det arbete som har förelagts är alltså helt neutralt.

Herr talman! Lars Biörck har frågat mig dels vad regeringen kan göra för att skapa balans mellan arbetsmiljölagens krav och ekonomiska förutsättningar, dels om regeringen kommer att vidta åtgärder så att i framtiden enskilt godtycke undviks vid tolkning av gällande arbetsmiljöregler. Frågorna har ställts mot bakgrund bl.a. av att kommunerna, enligt Lars Biörcks uppfattning, med nuvarande ekonomiska resurser kan ha problem med att uppfylla yrkesinspektionens krav. Yrkesinspektionen, som är uppdelad på 19 distrikt, är regional tillsynsmyndighet på arbetsmiljöområdet. Yrkesinspektionen har att se till efterlevnaden av arbetsmiljölagen och de föreskrifter som har meddelats med stöd av den. Verksamheten bedrivs framför allt genom besök på arbetsställen. Besöken leder till att yrkesinspektionen pekar på de brister i arbetsmiljön som föreligger och ställer krav på att arbetsgivaren åtgärdar bristerna. Om arbetsgivaren inte vidtar de åtgärder som behövs kan yrkesinspektionen meddela föreläggande eller förbud med straff eller vitessanktionerade krav på åtgärder. Det är dessa krav som är juridiskt bindande för arbetsgivarna. På senare år har kraven skärpts på att yrkesinspektionen stärker sin kontrollerande roll. Det innebär att inspektionsbesöken skall leda till uppföljbara skriftliga krav på att brister i arbetsmiljön åtgärdas, att dessa krav följs upp på ett effektivt sätt samt att föreläggande och förbud används när andra tillsynsåtgärder inte har haft effekt. Yrkesinspektionen skall dessutom i första hand besöka de arbetsställen som har den sämsta arbetsmiljön. Tillsynen skall vidare i ökad utsträckning inrikta sig på arbetsgivarens organisation och resurser för arbetsmiljöarbetet. Helhetssynen skall prägla tillsynsarbetet. När det gäller Lars Biörcks första fråga, dvs. hur ekonomiska förutsättningar skall vägas in vid yrkesinspektionens prövning, slogs vissa principer fast redan vid arbetsmiljölagens tillkomst. Enligt dessa får de insatser som krävs för att förbättra arbetsmiljön inte vara orimliga i förhållande till de resultat som kan uppnås. Skyddsåtgärderna måste från kostnadssynpunkt stå i skälig proportion till vad som kan vinnas från arbetsmiljösynpunkt. De anställdas hälsa får emellertid aldrig sättas på spel. De nödvändiga kraven på en säker arbetsmiljö skall inte kunna sättas åt sidan med hänsyn till den enskilde arbetsgivarens ekonomiska förutsättningar. Det kan konstateras att de avvägningar som dessa principer ställer krav på i praktiken inte vållar några problem. Yrkesinspektionen ställer oftast inte krav på en viss teknisk åtgärd eller t.ex. nya lokaler. Kravet ställs oftast så att det finns ett handlingsutrymme för olika åtgärder. Som jag nyss sade ställs bindande krav på arbetsgivarna genom beslut om föreläggande och förbud. Sådana beslut fattas i beslutsorganen inom yrkesinspektionen, yrkesinspektionsnämnderna. Dessa är i dag sammansatta bl.a. med personer som företräder arbetsmarknadens parter. Bland dem finns också företrädare för kommunerna som arbetsgivare. Även om yrkesinspektionens prövning inte grundas på något godtycke kommer det naturligtvis att uppstå vissa skillnader i de krav som ställs på liknande verksamheter. Ett skäl för det är uppenbart. Förhållandena är sällan identiska på två arbetställen, även om det handlar om t.ex. Ett annat skäl hänger samman med det grundläggande förhållandet att yrkesinspektionen har att tillämpa arbetsmiljölagen och arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter på det enskilda arbetsställets konkreta problem. Yrkesinspektionen skall precisera de funktionskrav som finns i lagstiftningen. Därvid kan naturligtvis två distrikt göra olika bedömningar. Detta är givetvis oundvikligt vid all myndighetsutövning och inte något speciellt för yrkesinspektionen. Möjligheten att överklaga besluten till en högre instans, först till arbetarskyddsstyrelsen och därefter till regeringen, finns emellertid bl.a. för att kunna åstadkomma en enhetlig praxis. Avslutningsvis vill jag säga att kraven på en god arbetsmiljö, med den vidgade syn på arbetsmiljöfrågorna som nu gäller, normalt sett bidrar till en god och effektiv verksamhet hos företag och förvaltningar.

Herr talman! Inledningsvis noterar jag att såväl staten och kommunerna som flertalet företag i dag lever i ett besvärligt ekonomiskt klimat. Utan att i förväg göra en värdering vill jag säga att jag förstår att det blir svårare och svårare avvägningar för kommunerna och för arbetsgivare av olika slag när ekonomin är svårt pressad. Å andra sidan vet vi, att om människor far illa i sin arbetsmiljö får samhället vid något senare tillfälle mycket stora kostnader i form av förtidspensioneringar, långtidssjukskrivningar osv. Men den fråga som Lars Biörck har väckt är av den arten att jag återigen, utan att värdera något i förväg, anser att den platsar vid de uppföljningssamtal som jag har varannan månad med verkschefer av olika slag under mitt ansvarsområde. Där diskuterar man problem, möjligheter och hur vi skall agera framöver. Jag är beredd att ta upp en sådan här diskussion med ansvarig verkschef, inte i sak, utan i princip.
Herr talman! Jag vill inte stå här som den store busen och plädera för en sämre arbetsmiljö. Jag är helt övertygad om att både arbetsmarknadsministern och jag tycker att det är mycket väsentligt att vi arbetar för en god arbetsmiljö. Sakinnehållet i det jag vill säga rör enbart balanseringen mellan resurser och krav. Man kan t.ex. ifrågasätta vissa saker. Det kommer förelägganden som innebär att lokaler måste åtgärdas. Ofta kan det vara fråga om lokaler som delvis är så pass slitna att man kommer att nyinvestera, bygga nytt. Det är ofta den enda realistiska utvägen. I stället för att laga och lappa måsta man göra något rejält. En brandstation, för att gå tillbaka till det exemplet, kan kosta mellan 100 och 200 milj.kr. Det är naturligtvis en kraftfull investering, som måste passas in på något sätt i det kommunala investeringsprogrammet. Då menar jag att det kanske inte vore helt fel att kommunerna i ett sådant läge beviljades tillräckligt långa respiter för att kunna börja bygga på denna brandstation. Det är naturligtvis en kommunal process som kan ta flera år, innan beslutet fattas och byggnaden kommer till stånd. Detta vore en möjlighet i stället för att slänga bort de pengar man har på åtgärder som kommer att raseras i och med att man bygger nytt. Jag konstaterar naturligtvis med tillfredsställelse att arbetsmarknadsministern lovade att ta upp denna fråga i uppföljningssamtal med verkscheferna. Gör gärna det med chefen för arbetsmarknadsverket. Man måste beakta att speciellt kommunal verksamhet styrs mycket demokratiskt. Vi har representanter för personal, politiker och förvaltningsledning. Man kan utgå från att syftet är gott och att intresset hela tiden finns, men resurserna kan vara knappa.

Herr talman! Jag kan försäkra att pliktutredningen sysslar med denna problematik inkl. de utländska alternativ som finns, och frågan har många gånger studerats. Men riksdagen har faktiskt kommit fram till denna lösning, dvs. att vi skall ha en allmän värnplikt -- det är inte någon enskild försvarsminister som har gjort det. Det skall också finnas någon form av sanktionssystem inbyggt. Det är möjligt att man kan gå över till böter. Det finns emellertid en principiell tveksamhet i fråga om detta, eftersom man då kan köpa sig fri från värnplikt. Jag tycker faktiskt att det är fel. Jag får naturligtvis respektera dem som har en annan uppfattning. Men systemet skulle vara djupt orättvist om någon genom att betala några tusenlappar slapp göra kanske ett års värnplikt, medan andra lojalt gör sin värnplikt för att kunna försvara sitt land i en krigssituation.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret på min interpellation. Det är i vissa delar klarläggande men i andra delar oklart. Anledningen till att jag har ställt denna interpellation är inte minst de låsningar för kraftigt höjda försvarskostnader för framtiden som finns inbakade i beslutet. Det kalla kriget är slut. Som jag framhåller i interpellationen har en dramatisk och positiv ändring i de internationella relationerna i Europa inträffat. Warszawapakten existerar inte längre. Mycket kraftig konventionell nedrustning pågår i Europa, och något reellt militärt hot mot Sverige redovisar varken ÖB eller regeringen. Förutsättningarna för fortsatt kraftig nedrustning är unikt goda, något som avspeglar sig i bl.a. 1990 och 1991 liksom i Tysklands och OSS mycket kraftiga minskningar av både militärutgifter och styrkor. Men den borgerliga regeringen i Sverige går på tvärs med denna utveckling och föreslår en formell ökning med 7,3 miljarder men med låsningar för mycket kraftigt ökade försvarskostnader därefter i form av både delserie 2 och delserie 3 av JAS, nya u-båtar, ytfartyg och stridsvagnar. Försvarsministern antyder i svaret att strider och oroligheter i vår närhet motsäger min beskrivning av det kalla krigets slut. Min fråga är ganska naturlig: Hercegovina skall kunna sprida sig till Sverige? Varför och hur skulle JAS-plan användas vid en sådan konflikt? Är det inte andra metoder är de militära som behövs vid sådana konflikter? Nedrustning är enligt vetenskaplig definition minskning av såväl pengar som materiel och stridskrafter. Att minska på ett område men öka på ett annat, exempelvis höja försvarsramen med 7,3 miljarder, är ingenting annat än upprustning. Menar försvarsministern att det är nedrustning att avskaffa ett föråldrat vapensystem och t.ex. införa moderna stridsvagnar i stället? Den definitionen av nedrustning har jag aldrig mött någonstans i världen. Visst finns det fortfarande länder som planerar att skaffa nya stridsflygplan. Men allt fler anser sig inte ha behov av eller råd med att skaffa nya flygplan. I stället livstidsförlänger de sina plan. Det gör USA, Italien, Frankrike, England, Tyskland, Belgien och andra, men inte Sverige. Viggenplanen kan modifieras med JAS-teknik till mycket lägre kostnad; för alla de 130 attack och spaningsviggarna till en kostnad på 150 milj.kr., dvs. 50 milj.kr. mindre än vad en JAS 39 Gripen kostar enligt de uppgifter vi har nu på styckepris. De kan livstidsförlängas till långt fram på 2000 Visst har den borgerliga regeringen en annan syn på JAS än Socialdemokraterna. Jag skall inte upprepa våra förbehåll för beslutet 1983. Utan förbehåll, och därmed utan ett verkligt förhandlingsutrymme, sas i regeringsdeklarationen att JAS-projektet skall fullföljas. Bättre kort på hand kunde inte industrin få. Visserligen säger försvarsministern att kontraktet på delserie 2 inte binder statsmakterna till någon beställning av fler plan. Det är bra, och jag är tacksam för det svaret. Men varför då skriva i propositionen att ''fortsatta flygplansleveranser efter delserie 2 förutsätts''? Vad betyder 16 JAS divisioner om inte 272 plan? Samtidigt låter försvarsministern påskina att beslutet från 1982 förutsatte att hela Viggensystemet skulle bytas ut mot JAS 39 för att få en kostnadseffektiv volym. Till detta är att säga att riksdagen hittills endast beställt 30 plan och att riksdagen angav en maximal ram om 24,7 miljarder för sammanlagt 140 plan. Att flygvapnet och industrin hela tiden räknat med över 300 plan är något helt annat. Offert på delserie 2 får riksdagen emellertid inte ta ställning till. Här gäller det tydligen för riksdagen att köpa grisen i säcken. Besluta gärna om att beställa 110 plan, men begär inte att få ta ställning till offerten och därmed kostnaderna! Detta är inte acceptabelt. Min första fråga är: Kan försvarsministern garantera att i kontraktet för delserie 2 inga extra kostnader för delserie 2 tillförs om delserie 3 inte beställs? Den andra är: Är försvarsministern beredd att låta riksdagen i sin helhet, inte bara genom information till försvarsutskottet, ta ställning till JAS-offerten? Jag noterar med tillfredsställelse att försvarsministern lovar att någon skrotning i förtid inte kommer att ske för att få plats med JAS systemet. Men vad skall han då göra med alla JAS plan? Försvarsministern säger att de kvarvarande flygplanen vid sekelskiftet kommer att vara 25--30 år gamla. Detta är väl ändå en sanning med en stor modifikation eftersom det första Viggenplanet levererades först 1977. Enligt en av våra främsta försvarsexperter bör Viggenplanen utnyttjas minst 30 år, vilket betyder att de 1990 levererade Viggenplanen håller åtminstone till år 2020, troligen längre. Min fråga är: Varför är det omöjligt för Sverige att livstidsförlänga sina flygplan på samma sätt som andra länder gör?
Herr talman! Den internationella utvecklingen och inte minst den i Europa har starkt förbättrat Sveriges säkerhetspolitiska läge. Det finns inom överskådlig tid inte något reellt militärt hot av betydelse mot vårt land som motiverar ett kraftigt utbyggt nytt luftförsvar. Sverige har jämfört med de flesta länder i Europa ett mycket starkt flygvapen som kan förbättras utan att JAS-projektet fullföljs. Det är ovisst och det finns inte fullgoda garantier för vad slutnotan för JAS-projektet serie 2 kommer att stanna på när det är slutlevererat. Redan nu, och om kostnadsutvecklingen fortsätter som den hittills har gjort, riskerar JAS-projektet att medföra en svår belastning på försvarets budget och betydande komplikationer för övriga vapengrenar. Det har visat sig att Sveriges flygindustri kan överleva utan JAS-projektets fullföljande. SAAB är marknadsledande i Europa för civilflyg för 30-- 60 passagerare. I dag utgörs hela 55 % av SAAB:s flygdivision av civil tillverkning. Det gäller nu -- i händelse att JAS-projektet inte fullföljs -- att ytterligare utveckla den civila verksamheten. Jag skulle vilja ställa ytterligare några frågor till försvarministern. För det första: Var tycker försvarsministern att gränsen går för de kostnader som bör nedläggas på JAS-projektet? I svaret säger han att det skall vara godtagbara villkor men har också uttalat att vi inte kan gå hur långt som helst. Jag fordrar inte något detaljerat svar, men det vore av intresse att få veta nivån. Den andra frågan är: Är regeringen beredd att ompröva fullföljandet av JAS-projektet i händelse kostnaderna blir alltför höga? Det är en viktig fråga. Om motparten får det intrycket att man till varje pris vill köpa planet kan det vara en olägenhet. Den tredje frågan är: Vilka negativa verkningar och anslagsminskningar kan ett fullföljande av JAS-projektet få för övriga försvaret? Vi har ju bl.a. fått uppgifter om att det rör sig om två brigader. Men är det mer än så? Om regeringen blir nödsakad att ompröva JAS projektet finns det då, försvarsministern, någon beredskap för alternativ försvarspolitik för flygvapnet? Det är också en viktig förhandlingsfråga. Jag vill också få försvarsministerns synpunkter på vilken ökning av svensk vapenexport som regeringen beräknar att JAS-projektet får. Det finns analyser om detta där det talas om att en betydande exportökning är enda hoppet för att detta skall gå ihop. Slutligen: Har regeringen planer på en serie 3 av JAS-projektet? Jag vet att ställningstagande till detta blir aktuellt långt senare. Men det har en viss betydelse att veta vilka tankar försvarsministern har i den frågan.
Herr talman! Jag medger gärna att vi under senare år fått uppleva en avspänning i Europa på grund av kommunismens fall. Taggtråden har försvunnit och muren har brutits igenom. Men om framtiden vet vare sig Maj Britt Theorin, Hans Göran Franck eller jag särskilt mycket. Det sista JAS-planet i delserie 2 skall lämna rullbandet i Linköping år 2001. Det planet skall vara i tjänst till ungefär år 2020, förmodligen till år Theorin kan tala om för svenska folket och min ringa person hur världen ser ut år 2025 exakt på pricken, böjer jag mig. Ni är ju duktiga på prognoser. Det vet vi som har följt er internationella verksamhet. Då kan vi avskaffa ganska mycket. Men om ni i dag i Sveriges riksdag hyser minsta tvekan om läget i världen när JAS-flygplan, andra svenska vapen och utbildade svenska värnpliktiga -- som nu gör sin grundutbildning -- kanske behövs, måste vi begripa att vi har ett tidsperspektiv som vi inte kan överblicka. Vi bygger ju inte JAS-flygplan för att de skall slåss i morgon. Allt tal om hotbilder måste sättas in i sitt stora sammanhang. Därför måste vi ta ett försvarsbeslut i taget. Nu handlar det om att ta ställning till de frågor som riksdagen har fått på sitt bord i form av en proposition. Vi arbetar nu med att så snabbt som möjligt försöka få fram ett beslut om delserie 2. Ju mer det drar ut i tiden, desto större blir kostnadsfördyringen. Det beror helt enkelt på att här står det hundratals svenska och utländska underleverantörer och väntar på besked. De håller inte kapaciteten uppe och kompetens samlad om det inte snabbt kommer ett beslut om delserie 2. Det är anledningen till den ordning som vi har föreslagit i propositionen. Om vi inte nu snabbt försöker att få till stånd ett beslut kan det kosta extra miljarder. När det gäller delserie 2 kan jag försäkra Maj Britt Theorin att det är alldeles kristallklart från regeringens sida att detta är helt frikopplat från en eventuell delserie 3. Den har inga kostnadseffekter på den delserie som vi nu diskuterar. Låt mig sedan svara Hans Göran Franck angående kostnaderna. Det finns självfallet alltid en övre gräns för den här typen av projekt. Jag kan försäkra att regeringen, via Försvarets materielverk, förhandlar med så stor bestämdhet och så hårda nypor som det över huvud taget är möjligt att göra i de här sammanhangen. De kostnadsfördyringar som man klagar över har ägt rum under den tid då Maj Britt Theorin och Hans Göran Franck fanns i regeringsmaktens närhet som medlemmar av den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Jag kan försäkra att den regering som finns nu i varje fall inte är mindre tuff när det gäller affärsmässiga förhandlingar. Den är förmodligen inte mindre kompetent heller. Hans Göran Franck frågade vad det finns för alternativ. Om det skulle bli orimliga kostnader handlar det om att skjuta ett projekt framåt i tiden. Det innebär fördyringar, som jag försökte att säga för någon minut sedan. Det är ingen rekommendabel lösning. Jag utesluter inte att detta kan bli nödvändigt. Man kan tvingas minska antalet plan i delserien. Det är inte heller någon särskilt bra lösning. Det är inte så att om man minskar antalet plan med 10 % blir kostnaderna 10 % mindre. Vi hamnar långt därifrån med denna typ av moderna sofistikerade tillverkningsmetoder och produkter. Jag utesluter ingenting. Regeringen har faktiskt bara sagt en sak i regeringsdeklarationen. Jag har upprepat det gång på gång: JAS-projektet skall fullföljas. Vi har däremot inte tagit ställning till i vilka former och hur. Det är någonting som vi förhandlar om nu. Det ligger naturligtvis i skattebetalarnas intresse att det blir en så effektiv och bra uppgörelse som möjligt. Hans Göran Franck frågade om andra alternativ. Det blir i praktiken att köpa utomlands. Det blir inte billigare. Om vi tittar på alternativet med det stora europeiska samarbetsprojektet med ett flertal stora tunga industrinationer inblandade, är kostnaden per enhet ungefär den dubbla mot ett JAS-flygplan. JAS är alltså inget dyrt flygplan internationellt sett, utan mycket billigt. Låt mig slutligen säga, eftersom min tid i talarstolen nu lider mot sitt slut i den här omgången, att frågor rörande delserie 3 får vi behandla i nästa försvarsbeslut. Det bör komma någon gång under 90-talets andra hälft. Därför är det omöjligt att svara på de frågorna nu. Vi kan inte säga om det blir en delserie 3, vilket i många avseenden är att rekommendera, precis som det står i propositionen, eller om man väljer någon annan lösning.

Herr talman! Det finns vissa motsägelser i argumenteringen. När man gör minskningar på försvarskostnaderna talar man om hur bra den internationella utvecklingen är. När man vill göra ökningar på vissa delar av försvarskostnaderna talar man om att det finns en hotbild. Anders Björck frågar mig om jag på pricken kan tala om hur det kommer att vara år 2025. Det kan inte Anders Björck heller. Det kan ingen. Svaret på den frågan är självklart. Det viktiga i det här sammanhanget är dels det som bör göras inom en viss begränsad tid, dels att se på hur det blir i framtiden. Då är det frågan om att göra en rimlig prognos. Jag har varit med om att göra en rimlig prognos i utrikesutskottet. Där har man gjort uttalanden om detta med hotbilden i den riktning som jag nämnde i mitt första anförande. Det rör sig om mycket omfattande förändringar och minskningar av de militära kostnaderna som en följd av ESK-avtalet, den drastiska förändringen i östvärlden och att länderna tar egna initiativ i den riktningen. Det är att ge en felaktig signal att inte bara vidta vissa allmänna ökningar i försvarsbudgeten utan framför allt när det gäller flyget. Sverige ligger i täten av jämförbara länder. Jag uppfattade Anders Björck så att det finns en viss beredskap för hur frågan skall hanteras i händelse av att JAS-projektet inte skall fullföljas. En nackdel när det skall förhandlas är vad som står i regeringsdeklarationen. Den är man ju bunden till. Det kan motparten naturligtvis utnyttja. Det kommer förmodligen i förlängningen att leda till betydande tilläggskostnader. Jag anser att det är en felaktig signal att satsa så mycket på JAS 2. För att det hela skall bli affärsmässigt försvarligt är det sannolikt, om det sitter en regering av det slag vi har nu, att det kommer att bli en serie 3.
Herr talman! Hans Göran Franck och jag är överens om att ingen kan konstatera vad som skall hända år 2025. Men det intressanta är att just när man inte kan förutse framtiden med någon som helst säkerhet måste man i stället vara beredd på olika alternativ. Det gäller att få en fredlig utveckling -- vilket vi alla önskar -- men också att med tanke på det långa tidsperspektiv som JAS skall verka i, som är längre än tiden mellan första och andra världskriget, mellan fredsoptimism och ett brutalt krig igen, vara beredda, om den fredliga utvecklingen förbyts i något annat. Det är därför försvarsprojekt av det slaget måste präglas av oerhört stor långsiktighet. Det är mycket komplicerat att arbeta med så långa tidshorisonter. Det gäller inte bara för denna regering, utan det gäller i lika lång utsträckning för den tidigare regeringen. Hans Göran Franck säger att Sverige rustar upp. Det är tyvärr inte så. En del andra skulle säkert vara glada. Vi får inte glömma bort att när alla länder i vår omgivning rustade upp under 1980 talet, många av dem med 50 %, låg Sverige i praktiken stilla. Det som sker nu är ingenting annat än ett försök att rätta till de allra mest uppenbara bristerna för att komma någorlunda i balans. Jag kan försäkra att det handlar absolut inte om upprustning. Vi får tänka litet på konsekvenserna. Om vi rent teoretiskt skulle strunta i att genomföra JAS projektet kan vi konstatera att det skulle medföra oerhörda avvecklingskostnader. Det är fråga om många miljarder. Tiotusentals svenskar skulle bli arbetslösa. Vi skulle omedelbart avhända oss många arbetstillfällen i denna besvärliga situation. Det är inget avgörande argument -- men det må vara tillåtet att upplysa. Högteknologisk kompetens skulle skingras som också har en civil användning. Det har helt riktigt påpekats att vid Saab är man duktig på att producera civila flygplan. Ja, det är så tack vare att företaget i botten har haft en militär kompetens och uppbyggnad som har kunnat användas på den civila sidan. Jag hoppas att den symbiosen skall kunna utnyttjas även i framtiden. Vidare har vi exporten. Just nu diskuteras en exportorder till Finland värd ungefär 14 miljarder. Om den ordern skulle bli verklighet skulle den skapa oerhört många arbetstillfällen under 1990 talet. Men det vet vi inte något om i dag. De som angriper JAS-projektet tar på sig ett stort ansvar om det sker på ett oriktigt sätt och med felaktiga faktauppgifter. Då riskeras många arbetstillfällen i Sverige just nu. Men värre är att många arbetstillfällen riskeras i framtiden. Då läggs svensk militär flygplanstillverkning ner för alltid. Det tycker jag inte skall ske. Vi skall försöka hålla fast vid en svensk militär flygplanstillverkning. Jag är övertygad om att det måste ske i samarbete med andra länder -- gärna med våra nordiska grannländer. Det här är en tung börda för ett litet neutralt land som Sverige. Jag skall försöka svara på Maj Britt Theorins fråga. Det står alldeles klart i mitt interpellationssvar: ''Regeringen kommer, genom försvarsutskottet, att hålla riksdagen informerad inför ett planerat kontraktstecknande den 1 juli 1992.'' Om ett avsteg skulle göras från detta och ett beslut skulle fattas sent i höst, innebär det kostnadsfördyringar av mycket, mycket omfattande slag. Det är möjligt att de kostnadsfördyringarna skall accepteras. Jag förutsätter då att det blir en höjning av försvarsramen, och jag ser fram emot Maj Britt Theorins medverkan till en höjning av försvarsramen för att klara det problemet.

Herr talman! Det var intressant att notera att nu kommer sysselsättningsargumentet in i diskussionen. Det är hotet, inte sysselsättningen, som skall avgöra vilket försvar vi skall ha. De anställda för den militära produktionen på Saab utgör 3 300 människor, herr försvarsminister, varav hälften är kvalificerade tekniker som inte bör ha särskilt stora svårigheter att få ett arbete. Tala inte om tiotusentals människor som blir utan arbete, och de blir det banne mig inte i dag om beslut fattas nu om stopp för JAS utan på mycket lång sikt. Det är inte fråga om jobben utan om vilka militära hot som finns och vilka behov som skall tillfredställas. De facto framgår det i försvarspropositionen, och nu har också försvarsministern sagt detta, att det skall bli 16 divisioner JAS-plan. Det är lika med 272 plan. Vore det inte hederligare att inför svenska folket säga att de inte skall tro på de 57,8 miljarderna som har presenterats för dem. De skall räkna med åtminstone 126 miljarder. Det är den beräkning som flygvapnet har gjort för de 16 Jag säger inte att vi skall ställa oss värnlösa. Det kommer vi inte heller att göra. Vi har ett av de starkaste flygvapnen i Europa i dag. Vi kommer att ha det även om vi bara behåller de 30 plan som nu är beställda av JAS-modellen. Vi kommer att ha ett av de starkaste flygvapnen i Europa för lång tid framöver. Jag har redovisat fullgoda alternativ. En modifiering till en billigare kostnad av Viggen ger oss ett mycket värdigt, bra och starkt flygvapen långt fram på 2000-talet. I ett läge där samhället i övrigt får vara berett på att dra åt svångremmen, där vi inte klarar sjukvården och omsorgen av våra gamla, där alla skall pruta -- inte minst kommunerna som skall ta hand om människorna --, där skall tekniken och maskinerna få råda. Detta när det inte ens går att redovisa något som helst militärt hot. När världen i övrigt har upprustat, har man från militärens och moderaternas sida i Sverige alltid krävt att vi skall upprusta. Det har vi gjort under långa tider. När världen i övrigt nedrustar, vill den borgerliga regeringen att Sverige skall fortsätta att upprusta och fortsätta att satsa på stora militära flygplansprojekt. Det här är omöjligt att förklara för svenska folket. Hur går det ihop? Jag har åberopat en borgerlig mycket skicklig försvarspolitiker angående livstidsförlängning av de plan -- Viggar -- vi har och därmed de minskade behoven av JAS. Jag har fortfarande inte fått svar på om Hans Lindblad har fel eller rätt.
Herr talman! Jag har begärt ordet då de som debatterar har tagit upp frågan om hur framtiden skall se ut och att vi inte vet mycket om den. Vi vet att det finns något som hotas i framtiden och gör det redan i dag, nämligen miljön. Vi riskerar klimatförändringar, skoglarna skövlas, jordarna eroderar bort och ozonlagret tunnas ut. Ozonlagret har tunnats ut så mycket att produktionen av plankton i haven under ozonhålet minskat med 12 %. Det här utgör grunden för allt liv på jorden. Om vi fortsätter att förstöra miljön på det sätt som hittills har skett, kommer vi inte att ha någon framtid som mänsklig ras på jorden. När man med dessa kunskaper lyssnar på debatten om vårt försvar, ter sig det militära försvaret absurt. Jag tycker att det är helt självklart att JAS projektet borde avslutas och att en ny delserie inte skall beställas. Pengarna borde användas för att skydda oss mot de hot som är reella, nämligen hotet från den förstörda miljön. Annars har vi ingen framtid alls. Och vad skall vi då ha flygplan till?

Herr talman! En så fredlig person som jag skulle aldrig drömma om att angripa Maj Britt Theorin. Jag bara gav några sakupplysningar om läget inom socialdemokratin.

Herr talman! Mats Lindberg har frågat mig vad jag tänker vidta för omedelbara åtgärder för att tillgodose småföretagens behov av riskvilligt kapital för både utveckling och nyetablering. Regeringen har i propositionen om en ny småföretagspolitik lagt fast riktlinjer för de framtida insatserna för att främja små och medelstora företag. Genom generella åtgärder skall ny och småföretagandet stimuleras. Delvis för att finansiera skattesänkningar pågår en inbetalning av medel till staten från Industrifonden, Norrlandsfonden och utvecklingsfonderna. Jag vill betona att dessa stiftelser får god tid på sig att betala in medlen. När det gäller exempelvis utvecklingsfonderna har jag föreslagit att de skall förbinda sig att betala in de nu aktuella beloppen på sammanlagt 600 milj.kr. under perioden 1993--1997. Ett av skälen till de successiva inbetalningarna är dagens försiktighet hos bankerna, som också Mats Lindberg hänvisar till i sin interpellation. Genom initiativ av den nuvarande regeringen har de sex nya riskkapitalbolagen redan fått ut sammanlagt 750 milj.kr. På kort sikt har därmed statens resurser för riskvilligt kapital för att finansiera småföretag ökat. Till detta kommer ett antal åtgärder som regeringen har genomfört eller beslutat om på skatteområdet för att främja små och medelstora företag. Ytterligare förändringar övervägs för närvarande inom regeringskansliet. Även en friare börshandel m.fl. åtgärder bör kunna bidra till ett ökat utbud av riskkapital. Vidare har näringsdepartementet tagit fram ett förslag till ett system med nyföretagarlån enligt tysk förebild. Förslaget är på remiss till den 6 maj. Regeringen avser att ta ställning till förslaget i höst. Det är riktigt att regeringen har föreslagit en minskning av resurserna till NUTEK bl.a. för att centralt bedriva olika projekt som rör underleverantörer m.m. Det behöver dock inte innebära att utvecklingsfondernas resurser för att genom rådgivning och utbildning stödja småföretag kommer att begränsas. Svaret på Mats Lindbergs fråga är alltså att regeringen har vidtagit åtgärder och avser att vidta ytterligare åtgärder som på både kort och lång sikt förbättrar småföretagens villkor.

Herr talman! Denna regering har vidtagit en lång rad åtgärder för att redan nu på kort sikt stärka riskkapitalförsörjningen för de mindre och medelstora företagen. Kravet i den svenska regeringsformen på beredningstid gör dock att alla förslag icke kan genomföras över en natt eller ens på ett par månader. Genom att omedelbart tillföra riskkapitalföretagen en betydligt större summa än vad som ursprungligen var tänkt, alltså 750 milj.kr. i år, har vi momentant ökat försörjningen i landet. Vi har förslag till egenkapitallån som vi avser lägga fram för höstriksdagen. Vi håller även på att se över det som Sten Svensson talade om, nämligen möjligheten med s.k. villkorslån och olika typer av riskkapitalföretag eller venture capital-företag -- det finns olika namn på dem. Vår målsättning är att försöka få fram förslag till hösten på detta område. När det gäller det genuina riskkapitalet, som kommer utifrån till småföretagen, har vi tagit fram förslag som haft den bästa framgången i en rad länder ute i världen. Med det beredningstvång som finns, hoppas vi kunna genomföra förslagen så snart det är tekniskt möjligt. När det gäller riskkapitalet i form av ägarkapital har vi, genom beslut som redan har fattats av den borgerliga majoriteten i riksdagen, sänkt skatter för småföretagen med i storleksordningen 1 miljard kronor per år. Vi håller också på att studera betydande skatteförändringar för småföretagen, som kan komma att öka på det beloppet avsevärt. Där ingår de olika delar som Sten Svensson nämnde: kvittningsrätten, direktavdrag och självfallet olika typer av periodiseringsfonder.

Herr talman! För att börja med det sista vill jag säga att vi återkommer till höstriksdagen med skatteförändringar som kommer att vara mycket positiva för de mindre företagen. Det är förändringar som kräver beredning enligt regeringsformen, och det gör att de tar längre tid att genomföra än de annars hade gjort. Vart skall företagen vända sig om de behöver göra investeringar? frågade Mats Lindberg. Jag konstaterar att det är till de institutioner som i dag i huvudsak är de som fanns under den socialdemokratiska regeringstiden. Med den korta tid vi har haft till förfogande och med kravet på beredningstvång har vi kunnat kraftigt öka riskkapitalförsörjningen via de s.k. riskkapitalföretagen genom att släppa lös de 750 miljonerna på en gång. Vidare har vi kunnat sänka skatterna för små och medelstora företag med ca 1 miljard redan i år, och det kommer att ske fortsatta förändringar. Vi är inte beredda att fortsätta med någon form av selektiv, mer socialistiskt inriktad stödpolitik via politiska beslut eller politiskt tillsatta organ av typen VT-delegationen eller NUTEK eller SIFU. Företagen skall inte få lönsamhet genom bidrag eller lån, utan vi anser att företagen skall ges möjligheter att tjäna pengar och i ett bra näringsklimat utvecklas på egna meriter, inte via statliga stödåtgärder av det ena eller andra slaget. Det är därför vi har genomfört de ganska omfattande åtgärder som redan vidtagits och som kommer att vidtas ytterligare under hösten. Det är insatser som jag tror är mångdubbelt större än de som Mats Lindbergs parti har föreslagit. Jag vill även notera att i Mats Lindbergs eget hemlän har den utvecklingsfond som finns där fortfarande 85 % av sitt kapital stående på banken, icke utnyttjat för utlåning till företagen, dvs. det finns betydande kapacitet. Jag noterar också att genomsnittligt i hela landet finns 51 % av utvecklingsfondernas samlade lånekapacitet insatt på bank, inte på väg ut till företagen i form av olika åtgärder. Det finns viss kapacitet. Vi har skapat ytterligare kapacitet och är på väg att göra ytterligare insatser under hösten.

Herr talman! Jag vill bara notera att det lär knappast klara småföretagens riskkapitalförsörjning att satsa totalt sett över åren 50 miljoner extra via någon VT-delegation, några miljoner via NUTEK och någon eller ett par miljoner via SIFU. Det var ju den socialdemokratiska näringspolitiken för småföretagens del. Vi har genomfört en mycket kraftig ökning av riskkapitalföretagens försörjning med riskkapital momentant från 1 januari för att de skall ha kapacitet att tillgodose småföretagen. Vi har genomfört betydande skattesänkningar för småföretagen, och jag vill notera att småföretagen själva har bedömt att just det höga skattetrycket -- kanske världens hårdaste skattebelastning på småföretagen -- har varit skälet till att vi har haft så få småföretag under den socialdemokratiska regeringstiden och att så få av dem har vuxit. Vi försöker nu få i gång riskkapitalbildningen inom småföretagen. Dessutom finns det kanske anledning att erinra om att det vi har gjort under hösten och våren är bara den första vågen av ökade möjligheter till riskkapitalbildning. Vi kommer tillbaka med nya förslag så fort vi har fått beredningstid. Jag tycker att det socialdemokratiska alternativet är näst intill obefintligt, med undantag av ett antal förhållandevis små selektiva insatser, där politiska beslut eller organ kan ge särskilda bidrag till särskilda företag, något som jag har ytterst liten tilltro till.